Jag är tacksam om de enskilda överläggningarna sker ute i foajén så länge debatten pågår.

Herr talman! Då det yrkande som jag gjorde verkar ställa till besvär, och då jag får uppmaningen att ta tillbaka det, gör jag det.

Herr talman! Jag vill inleda med att säga att jag hyser en viss sympati för Roland Sundgrens synpunkter och Socialdemokraternas ställningstagande i den här frågan. Jag skulle gärna ha sett ett enat utskott i den här frågan -- jag tror det skulle ha varit intressant för hela näringslivet. Det beslut som vi efter debatten skall fatta är nog att betrakta som historiskt, dels genom att det innebär att vi använder en del av de ansamlade löntagarfondsmedlen för ett bra ändamål, dels och framför allt genom vad det innebär för våra små och medelstora företags möjligheter att klara sin riskkapitalförsörjning. Vi har sedan vi blev ledamöter av denna kammare med kraft och envishet arbetat för att ge våra små och medelstora företag bättre villkor. Det är därför med mycket stor tillfredsställelse som vi nu konstaterar att vårt arbete har krönts med framgång. Det är extra anmärkningsvärt att en motion kan få ett så genomgripande resultat, då de flesta motioner normalt avstyrks. Det jag åsyftar är naturligtvis det blivande riskkapitalbolaget med arbetsnamnet Investerings AB Sverige, som tillförs 6,5 miljarder kronor från de ansamlade löntagarfondsmedlen. Till detta kommer ytterligare ca 2,5 miljarder kronor från andra fonder. Det är med andra ord den största satsningen någonsin på små och medelstora företags kapitalförsörjning som därför borde ge en mycket kraftig och positiv signal till näringslivet. Naturligtvis har en del experter redan uttalat sig om denna satsning -- huvudsakligen negativt -- utan att veta särskilt mycket om tankarna bakom. Man har t.ex. talat om statliga fonder, när det är fråga om en superprivatisering. Man har nämnt bidrags och regionalpolitik, när det är fråga om strikt affärsmässiga grunder. Man har talat om en stor tjänstemannaorganisation, när det snarare handlar om ett litet men handlingskraftigt moderbolag. Vidare har en del av de organisationer som företräder företagen stämt in i kören och sökt efter problem i stället för att välkomna denna nya resurs. Reaktionen från de närmast berörda, nämligen företagen, har inte oväntat blivit mycket positiv, och jag har blivit i det närmaste nedringd. Varför skall vi svenskar alltid söka problem i stället för att se möjligheter? Det påminner mig om en historia, som dessutom påstås vara sann, nämligen den om de två skotillverkarna som samtidigt, varandra ovetande, sände var sin representant till samma land i Afrika. Båda sände snabbt telex hem. Den enes telex hade lydelsen: Återvänder med nästa plan, en helt omöjlig marknad, inte en människa bär skor. Den andres telex hade lydelsen: Bygg omedelbart nya fabriker, en fantastisk marknad, inte en människa bär skor. Liknelsen är för den intelligente uppenbar men speglar samtidigt hur vi i Sverige tyvärr reagerar på det som är nytt eller annorlunda. Vad menar vi t.ex. med superprivatisering? Jo, att aktiekapitalet, som vi i motionen satt till 1,3 miljarder, till minst 50 % bör ägas av dem som inbetalt löntagarfondskapitalet och som erhåller aktier till ett värde som är proportionellt mot deras insats. Resten av aktierna bör fördelas till de svenska medborgare som ej vill delta i det sparpremiegrundande allemanssparande som anges i betänkandet, med en aktie var på nominellt 100 kr. Det skulle ge medborgarna fullständig valfrihet att välja mellan en sparpremie som kan lyftas 1997 eller en börsaktie i detta bolag som i stort sett utgör nuvärdet av sparpremien. En ytterligare positiv effekt av betänkandets innebörd är att de nämnda fonderna privatiseras och därmed effektiviseras. Det är nämligen viktigt att behålla och även öka mångfalden i utbudet. Det är vidare mycket viktigt att bolaget snabbt bildas för att kunna vara i drift redan i höst och kunna bidra till en positiv utveckling framför allt för de små och medelstora företagen. Styrelsen skall utgöras av välmeriterade och erfarna näringslivsrepresentanter som väl känner till de små och medelstora företagens speciella behov och arbetsvillkor. Investeringsaktiebolagets bolagsordning bör även utformas så att bolaget ges frihet att på olika sätt kunna stödja kundföretagens egenkapital, vilket samtidigt stärker företagens kreditvärdighet. Den bör även innehålla röstbegränsningsregler för att motverka ett maktövertagande. I denna vackra kväll och vid denna sena tidpunkt tar jag mig en personlig frihet att påpeka att min sedan många år framlidne far, som var företagare, skulle ha glatt sig åt detta beslut, då han precis i dag skulle ha fyllt 90 år. Slutligen, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande FiU21

Herr talman! Jag har förståelse för dessa synpunkter. Våra åsikter sammanfaller i stort med regeringens ekonomiska politik. Vi vill kanske gå litet snabbare fram. Varför har vi då valt den här vägen? Vi tror att 9 miljarder trots allt kan gynna marknaden bättre än 11 miljarder, och varför? Hade vi fattat ett beslut om 11 miljarder tillsammans med oppositionen, hade regeringen kanske obstruerat mot detta. Nu har vi i stället inte bara övertygat regeringen, vi har fått regeringen med oss på att detta är bra. Vi har även fått etablissemanget och bankerna med oss, vilket vi tror är väldigt viktigt för de positiva signalerna ut till näringslivet. Vi menar också att detta med riskkapital är viktigt i så måtto att vi kan tillföra egenkapital till företagen, vilket i sin tur kan gynna dem så att de kan bli så att säga kreditvärdiga i förhållande till sin egen bank. Vi vill dessutom behålla mångfalden. Vi hjälper till att privatisera hela riskkapitalmarknaden genom denna åtgärd. Vi tror att i förlängningen kommer det att bli mycket gynnsamt för företagen. Vi har kvar våra åsikter om fattigpensionärerna. Tyvärr har vi inte majoritet i kammaren för att åstadkomma någonting annat än en utredning, vilket vi beklagar. Vi anser att man måste förstärka pensionskapitalet. Den saken kommer upp i höst, och vi har våra synpunkter som vi vill återkomma till. Vi tror att vi i valet mellan blocken -- vilket vi i och för sig beklagar -- har gjort det rätta valet för att på bästa sätt tillgodose de små och medelstora företagens försörjning av kapital och riskkapital.

Herr talman! Kvällen är sen, och jag skall försöka begränsa mig i mitt anförande. Vid årsskiftet gick löntagarfonderna i graven. Det vi i dag har att besluta om är hur tillgångarna skall fördelas vid utskiftningen. Jag tycker att det finns anledning att titta på motiven för att införa löntagarfonderna. De var en gång i tiden meningen att fonderna skulle underlätta den solidariska lönepolitiken, dämpa löneökningstakten, bidra till en jämnare förmögenhetsfördelning, öka utbudet av riskkapital, öka sparandet i ekonomin och stärka pensionssystemet. Herr talman! Med facit i hand vet vi att löntagarfonderna inte har bidragit nämnvärt till något på de här områdena. Verkan har ibland varit den motsatta. Hushållens totala sparande minskade under senare hälften av 80-talet och var under flera år negativt i förhållande till hushållens disponibla inkomster. Fondernas bidrag till förstärkning av pensionssystemet var likaså obetydligt. Inte heller har företagens tillgång på riskkapital förbättrats i någon större utsträckning, därför att största delen av fondmedlen har använts för omfördelning av aktieägandet. Endast ca 10 % av medlen har använts för köp av nyemitterade aktier. Det har inte saknats idéer i fråga om vilka områden som pengarna skall gå till vid utskiftningen. Det har handlat om infrastruktursatsningar, det har handlat om företag, det har handlat om pensioner, det har handlat om brottsofferjourer, m.m.m.m. Vid utskiftningen av löntagarfondernas pengar faller det sig ganska naturligt att stimulera ett antal områden i samhället där man kan få en betydande effekt. Regeringen har föreslagit att fondernas tillgångar skall användas till premier för att stimulera ett ökat sparande, med senare anknytning till ett individuellt pensionssparande, till att främja utveckling av små och medelstora företag och för att främja forskningen samt utdelning till dem som av olika anledningar inte kan eller vill delta i det premiegrundande sparandet. I det betänkande som vi nu behandlar och skall ta ställning till föreslås en utskiftning av löntagarfondspengarna som ligger i linje med regeringens förslag, alltså sparande, företagsutveckling och forskning. Behoven av åtgärder för de små och medelstora företagen är stora. Det är omvittnat av tidigare talare och också i många andra sammanhang. De mindre och medelstora företagen har en betydelsefull roll i arbetet att åter få fart på hjulen i den svenska ekonomin. Genom en mera kraftfull satsning på mindre och medelstora företag kan vi skapa arbetstillfällen och trygghet över hela landet. Det bidrar också till en nödvändig konkurrens, till gagn för hela samhället. Därför är det tillfredsställande att en majoritet i utskottet har funnit det angeläget att ytterligare precisera insatserna för de mindre och medelstora företagen. Den åtgärd som utskottet har stannat för är en vidareutveckling av de tankegångar som redan fanns i propositionen, med en ytterligare precisering. När vi nu stärker resurserna till riskkapital, skall de bidra till finansieringen av små och medelstora företag och kan vara en betydelsefull resurs för resten av detta sekel. Centern och övriga regeringspartier har vid upprepade tillfällen, bl.a. i motioner här i riksdagen, i program och skrifter understrukit behovet att öka tillgången till riskkapital för små och medelstora företag. Därför är vi positiva till det tillskott till företagens riskkapitalförsörjning som utkvittning av löntagarfondernas medel nu kan ge. Socialdemokraterna kritiserar förslaget om ökade resurser för riskkapital. Jag tycker att det är förvånande, mot bakgrund av att de själva både i motioner och i andra sammanhang har pekat just på behovet av att främja de mindre företagen. Jag läste också att en högt uppsatt företrädare för socialdemokratin, ingen mindre än ledamoten i verkställande utskottet Anders Sundström, i Piteåtidningen den 8 april pläderade mycket tydligt för att pengarna från löntagarfonderna uteslutande skulle gå till småföretagen. Nu satsar vi inte alla pengar på småföretagsutveckling men en betydande del, och jag tror att ledamoten i det socialdemokratiska verkställande utskottet är till en betydande del tillfredsställd med finansutskottets förslag. Sedan måste vi också stimulera det enskilda sparandet. Socialdemokraterna har ju alltid valt att prioritera sparandet i kollektiva former. Att lägga äggen i samma korg har ökat sårbarheten i det finansiella systemet. Socialdemokraterna talar om Därför är det förslag som finns i propositionen om sparstimulanser motiverat. Det vidgar och stimulerar det individuella sparandet. Det blir en väldigt viktig bit i att som nästa steg stärka det individuella pensionssparandet. Det råder också en bred samsyn i utskottet om behovet av att satsa offensivt på kompetens och kunskapsuppbyggnad. Det tillhör de mest strategiska uppgifterna för framtiden. Forskning och utveckling är av stor betydelse för ett land som Sverige och för att Sverige skall kunna inta en betydande roll på den internationella arenan. Att använda en del av löntagarfondernas medel till insatser för forskning är därför ett mycket bra förslag. Regeringen avser att senare i höst återkomma med en närmare precisering av vilka områden forskningspengarna skall anslås till. Vi har då anledning att ytterligare diskutera den biten. Herr talman! Låt mig till sist säga att löntagarfonderna har varit en politisk stridsfråga i 20 år. De har utgjort en vattendelare mellan politiska partier i Sverige. Det är bra att frågan om löntagarfonderna nu kan avföras från dagordningen, och jag är mycket tillfreds med att fem av riksdagens partier har kunnat enas om på vilket sätt medlen skall utskiftas. Det är en styrka. Det är en styrka för riksdagen, och det är en styrka också när man skall använda pengarna på ett förnuftigt sätt. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer och den särskilda meningsyttringen.
Herr talman! Per-Ola Eriksson säger att Socialdemokraterna vill lägga alla ägg i en korg. Det är precis tvärtom. Skall man få marknadsekonomin att fungera på bästa möjliga sätt, skall man ha en mångfald, och vi står för mångfalden. Att kapitalbildningen fungerar är enormt viktigt för de mindre och medelstora företagen. Vi behöver alla former av möjligheter att skapa ett sådant riskkapital. Vi behöver en stram finanspolitik som inte arbetar med stora budgetunderskott. Vi behöver ett kollektivt sparande som i pensionsfonder. Även löntagarfonderna har gjort mycket stor nytta i det svenska samhället. Även om Per-Ola Eriksson försöker säga någonting annat, har de gett sitt bidrag till långsiktiga satsningar. Vi behöver också ett hushållssparande. Vi behöver alla de här formerna av kapitalbildning. Det är värdefullt inte minst för att också minska ett behov av en utländsk upplåning. Nu undrar jag hur de här pengarna skall räcka till allting. 7,5 miljarder skall sprättas ut nu. Men sedan säger man att de som inte sparar också skall få pengar. Det finns inget ordentligt underlag för att det blir de här 7,5 miljarderna. Om man får 50 % av vad man sparar i premie, kan det bli fråga om mer pengar. Dessutom skall det delas ut pengar till dem som inte sparar. Om Lars-Ove Hagbergs beräkning stämmer, är man redan där uppe i de 22 miljarderna. Skall man låna för att klara alla åtagandena? Det kanske blir så att Bo Jenevall inte får de 6,5 miljarderna till sitt investeringsbolag utan att själv behöva gå ut och låna upp pengarna. Det här är ju en cirkus utan like. Jag har hittills inte hört någon människa som tyckt att det är ett bra förslag. Jag tror inte att Per-Ola Eriksson i själ och hjärta tycker att det är bra, men han är kaptenen, han står som Sven Duva på bron. Han måste genomföra det här regeringsförslaget, hur dumt han än tycker att det är. Bo Jenevall talar inte om utsprättandet av sparpremierna. Han tycker att man hade kunnat hitta en mycket bättre och mera effektiv användning för löntagarfondspengarna. Jag tror att Per-Ola Eriksson innerst inne tycker samma sak.
Herr talman! Jag delar Roland Sundgrens uppfattning om att vi måste främja sparandet. Men till skillnad från Socialdemokraterna vill vi från Centern och de övriga regeringspartierna främja det individuella sparandet. Det enskilda sparandet har varit alldeles för lågt under alltför många år. Det är viktigt att vi på olika sätt stimulerar sparandet och sedan skapar ett sparsystem där det går att växla in till ett pensionssparande. Det är också viktigt för att stärka pensionssystemet. Sparande, forskning och företagsutveckling är tre viktiga delar i en stabil ekonomisk politik med bäring på framtiden. Det förslag som nu finns i betänkandet har denna inriktning. Jag beklagar att Socialdemokraterna har ställt sig utanför och i stället valt en annan modell. Det skulle vara en styrka för Socialdemokraterna om de hade ställt upp på detta förslag, eftersom många socialdemokrater i andra sammanhang har talat om betydelsen av sådana åtgärder.

Herr talman! Under ett antal årtionden då Socialdemokraterna har haft den politiska makten har man medverkat till att framför allt främja det kollektiva och institutionella sparandet och ägandet. Det har skapat en stelhet i det finansiella systemet, och det har skapat obalans mellan olika typer av ägande och sparande. Under 90-talet och åren framöver måste det individuella sparandet främjas och en bättre konkurrens skapas, i stället för monopolliknande tendenser i ekonomin. Därför är den här vägen som vi har valt en viktig väg som hör framtiden till.
Herr talman! Den historiebeskrivning som utskottets ordförande presenterade kan inte stå helt oemotsagd, dvs. att sparandet skall vara till för att begränsa löneökningar och för pensionssystemet. En del av detta finns redan. Men grunden i det som Rudolf Meidner tog fram, och den diskussion som fördes inom arbetarrörelsen och som manifesterades på LO-kongressen 1976, var framför allt att de anställda skulle få en ägandemakt och inflytande i sina företag, framför allt vid investeringar. Det här var de två bärande frågorna som löntagarfondssystemet handlade om. Socialdemokraterna drev systemet att det hela skulle samordnas med den solidariska lönepolitiken. Man skall komma ihåg att detta var grunden till hela löntagarfondssystemet, dvs. dessa övervinster som skulle placeras någonstans och som de arbetande skulle få ta hand om. Enligt Per-Ola Eriksson har de löntagarfonder som upprättades i början av 80-talet inte betytt särskilt mycket. Nej, just det. De hade väldigt litet att göra med det jag har sagt. I stället fortsatte de företag som hade ägaransvar att satsa på spekulation när vinsterna i samband med devalvering blev stora. Vad gör Per-Ola Eriksson åt den ägarinriktning som finns i företagen i dag? Så fort företagen får tillgång till pengar satsar de på det som ger snabbast utdelning. Kommer det att bli så med övriga regeringsförslag, t.ex. när kapitalbeskattningen sänks och företagen får pengar i hand? Kommer det att göras några produktiva investeringar? Tror Centern att det kommer att bli så? Per-Ola Eriksson representerar faktiskt ett folkrörelseparti som bl.a. ägnar sig åt regionalpolitik. Vi vet att det under 80-talet knappast har investerats något av betydelse i de utsatta regionerna. Utskottet har nu en skrivning om ett riskkapitalbolag. Vilken skillnad anser utskottets ordförande att det är mellan bankernas sätt att låna ut pengar och riskkapitalbolag? Vad är den avgörande skillnaden? Skall små och medelstora företag säga att de skall rusa till detta riskkapitalbolag och överge banken, eftersom man där har varit besvärliga under en längre tid och företagen vill ta igen sina spekulationshistorier från 80-talet? Vi får se om Per-Ola Eriksson kan ge något svar. Sedan har vi frågan om icke-spararna, som inte kommer med i premiesystemet. Kan Per-Ola Eriksson lova att även de skall få ta del av utdelningen? Det vore intressant att få veta. Jag förstår att adderandet av redan uppräknade kostnader inte räcker till i dagens läge. Centerpartiet och Vänsterpartiet har kämpat för fattigpensionärerna. Nu pläderar Per-Ola Eriksson för de bäst ställda pensionärerna.

Herr talman! Ingen försvarar löntagarfonderna. Nej, det är Socialdemokraterna som i så fall skall försvara dem. De gör det inte. Jag har aldrig försvarat dem av precis den anledning som Per-Ola Eriksson framförde, nämligen aktieinnehavet i de stora företagen. Till viss del har Per-Ola Eriksson rätt. Men Per-Ola Eriksson försvarar egentligen med sin regeringspolitik den stora regionala obalansen, dvs. ägarna av investeringskapitalet. Var placerade de som fick del av de stora devalveringsvinsterna detta kapital någonstans? Inte hamnade det i de utsatta regionerna, Per-Ola Eriksson. Inte har det heller funnits någon politisk, demokratisk styrning för att föra kapitalet dit. Det här var med anledning av frågan om obalansen. Sedan frågade jag om risken. Som ledamot i länsstyrelsens styrelse har man många små företag att ta ställning till. Nu ankommer det på vår bedömning i länsstyrelsens styrelse att tilldela dessa småföretag medel. Här kommer detta riskkapitalbolag att ställa upp. Det brukar vara ett kriterium för att dela ut dessa regionalpolitiska medel att en bank eller någon annan träder in för att ta risken. Men de är njugga i det här läget. Betyder detta med kommersiella villkor och affärsmässighet något annorlunda för riskkapitalbolaget än för bankväsendet? Det är min fråga, och jag får inte något svar på den. Jag kan se skillnaden mellan själva funktionen hos ett riskkapitalbolag och en bank, men detta gäller det risktagande som jag kan se konkret i min politiska vardag eller som den småföretagare som vill ha andra statliga medel kan se. Kommer detta riskkapitalbolag att göra någon annan värdering än vad banken gör? Till sist, Per-Ola Eriksson. Nog är det ganska besvärande för Centerpartiet att ställa upp på det här premiesystemet och den stimulans som de bäst ställda får del av i det här systemet? Premiesparandet skall vara till ett pensionssparande. Vi vet ju vilka som kan göra det. Men var hamnar de sämst ställda pensionärerna som vi har kämpat för så frenetiskt tillsammans i flera år? Både Ny demokrati och Centerpartiet hade chansen att förstärka pensionssystemet och det kollektiva sparandet, men man gör det inte. Jag tycker att det är beklagligt att Centerpartiet skall lämna sina ursprungliga rötter.

Fru talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13 handlar om sjukförsäkring, läkemedel och tandvård. Texten avseende läkemedel upptar största delen av betänkandet. Jag börjar emellertid med, fru talman, att först yrka bifall till reservationerna nr 1, 2 och 4 som är fogade till betänkandet. Därefter vill jag inleda med att säga några ord om tandvården så att den inte försvinner ur bilden, mot bakgrund av att läkemedel är den tunga frågan. Hela våren har det funnits en förväntan att vi skulle få en proposition när det gäller tandvården. En sådan har också varit utlovad, men inte kommit. I kompletteringspropositionen har vi i stället fått veta att ersättningen för det utförda arbetet skall sänkas från 40 % till 30 %, inom intervallet 0-2 999 kr., och för ädla metaller från nuvarande nivå till hälften, vilket kanske kan vara något missvisande. Man kan komma att fundera över vad ersättningen egentligen kommer att bli, men om man utgår från att den i dag är 40 %, kommer den väl att bli 20 %. Är det rätt uppfattat? Det står nämligen inte någonting om det i de papper som har kommit från regeringen. Vi i Socialdemokraterna motsätter oss inte en besparing när det gäller tandvården. I ett särskilt yttrande bifogat till betänkandet har vi framhållit ''den stora betydelsen av folktandvårdens uppbyggnad och av den fria tandvård som genom folktandvården erbjuds alla barn och ungdomar. Den sammanhållna barn och ungdomstandvården har enligt vår uppfattning starkt bidragit till att tandhälsan hos befolkningen dramatiskt förbättrats. Vi utgår från att betydelsen av de nämnda faktorerna även i fortsättningen kommer att beaktas och har därför inte anledning att nu reservera oss i frågan.'' Vi återkommer när vi har en proposition på bordet, och jag utgår från att vi har den efter det att utredningen remissbehandlats och man i regeringen har kommit fram till vad man vill på den punkten. Inte heller när det gäller läkemedel motsätter vi oss några besparingar. Vi har varit mycket intresserade av att i riksdagen kunna lägga fram ett gemensamt förslag. Vi tyckte att frågan var av så utomordentligt stor vikt för hela befolkningen att vi i socialutskottet och socialförsäkringsutskottet begärde en utfrågning för att få möjlighet att diskutera den i ett brett forum, vilket också skedde. Närvarande var läkemedelsindustrin, handikapporganisationerna, läkarnas organisationer, läkemedelsverket, Apoteksbolaget och riksförsäkringsverket. Utfrågningen var utomordentligt värdefull. En mycket stark kritik mot propositionen uttalades, och vi som var närvarande hade en stark känsla av att vi hade möjligheter att påverka det framtida propositionsskrivandet. Det kändes på det sättet, eftersom kritiken var saklig och sakligt framförd, och det fanns all anledning för statssekreteraren att ta till sig det som framfördes. Så skedde inte. Efter utfrågningen sade statssekreteraren att propositionen kommer den 26 mars, och när propositionen kom fanns det över huvud taget inte någon förändring i den. Det kändes litet fel -- det är rätt ord -- att man vid utfrågningen inte tog vara på det breda kunnande som fanns representerat. Om så hade skett hade regeringen kanske haft möjlighet att få igenom propositionen. Nu har vi i stället reserverat oss när det gäller propositionen, och när det gäller ersättningsnivåer har det under utskottsbehandlingen ändrat sig så att det inte är likt den ursprungliga propositionen. Det ser litet underligt ut. Vi tyckte frågan var så viktig att vi skickade ut propositionen för yttrande till lagutskottet, socialutskottet och näringsutskottet.

Mot bakgrund av vad som har sagts från dessa utskott, vill jag rekommendera regeringen att inte rusa i väg och lagstifta, eftersom det enbart kommer att gälla nya läkemedel. Man bör först se litet grand på vad som händer ute i Europa. Det är viktigt att bra och genomtänkta beslut fattas, och det är bra om man tar hänsyn till vad som har sagts i yttrandena. Det föreligger ju ingen brådska. När det gäller referensprissystemet har vi i en motion framhållit vikten av att läkare skall ha möjlighet att förskriva medicin utifrån sitt medicinska kunnande och sin erfarenhet. Det kommer inte att bli så i fortsättningen. När en medicin blir utbytt mot ett likvärdigt generiskt läkemedel, skall läkaren skriva ut detta till sin patient. Jag tycker att vi i stället borde ha en skrivning som innebär att läkaren utifrån sitt ansvar, förenat med ett kostnadsansvar, skall skriva ut den medicin som har fungerat bra och som patienten har svarat på. Det är fråga om ett hårt ingrepp, och det har framförts mycket stark kritik från olika organisationer. Inte minst pensionärs och handikapporganisationerna har varit kritiska. Följande situation kan inträffa. Patienten får ett recept på en ny medicin. Hur lång tid doktorn har haft att förklara situationen och hur det har gått hem hos patienten kan jag inte uttala mig om. Så kommer patienten till apoteket, och säger där: ''Men detta är ju inte samma medicin som jag har haft.'' På apoteket säger man: ''Ja, det här preparatet måste ni nu ha i stället.'' Patienten säger: ''Men jag vill ha min gamla medicin, jag mår så bra av den.'' Då säger man: ''Ja, ni kan få den gamla medicinen, men ni får betala mellanskillnaden själv.'' Denna situation kommer att uppstå på apoteket, och det här är ju sådant som skall redas ut hos läkaren. I dagens läge köps det på apoteken medicin som aldrig förr. Det är köer på apoteken, för man skall köpa ut på alla gamla recept som inte har gått ut före den 30 juni. Man är rädd att några av de receptbelagda medicinerna i fortsättnngen skall tillhöra de mediciner som inte längre är receptbelagda. Därför är det ju bra att fylla skåpen med läkemedel nu. Det kostar mycket pengar just nu. Apoteken kommer sedan att få överta en roll som läkaren borde ha. Jag tycker att man bör vara uppmärksam på det i fortsättningen, när man ser på denna fråga. Detta med generika är ju någontin som man nu börjar fundera över nere i Europa bland dem som har infört det, inte minst i Tyskland. Det framgår också av handlingarna här -- både av betänkandet och av de yttranden som har avgivits av andra utskott. Man har faktiskt blivit litet förvånad över att utslaget inte blev större än vad det har blivit. Vid mitt senaste besök i Tyskland förde jag ett samtal om detta. Frågan är om man inte kommer att inom ganska snar framtid ompröva vad som har hänt i Tyskland när det gäller generika. Köhnberg. I den proposition som låg på bordet föreslogs att 90 kr. skulle ligga fast och att sedan varje ny förskrivning skulle kosta 30 kr., hur högt upp som helst. Från handikapporganisationer, från pensionärsorganisationer och från läkemedelsbranschen vände man sig mot detta; man tyckte att det inte var något bra förslag. Tycker statsrådet att det är bättre nu, när det i utskottet har ändrats till 120 kr., och i fortsättningen 10 kr. för varje läkemedel man köper ut? Ligger det inte något i det socialdemokratiska förslaget att man skall höja grundavgiften och sedan inte ha detta krångel med avgifter för receptbelagda läkemedel -- och inte avgifter om det skulle ha slunkit med något läkemedel som nu skall tillhöra den grupp som inte skall vara receptbelagd i fortsättningen? Den gruppen skall ju utvidgas. Det kommer att bli krångligt, och det kommer att bli svårt för den enskilde att begripa detta. Förenkling är målet, har man ju sagt. Man skall försöka få en lagstiftning som är överskådlig och begriplig och som den enskilde kan ta till sig. Det är ju ett genomgående tema, och jag tycker att det är bra om man har det som grund. Men detta är ett praktexempel på att förslaget inte innebär någon förenkling; detta har man verkligen krånglat till så mycket man bara har kunnat. Gäller det tillkrångling så har man lyckats utomordentligt väl, fru talman. Jag skall i detta läge inte gå djupare in i denna fråga än vad jag har gjort. Jag har försökt peka på den enskildes bekymmer. Och nog borde statssekreteraren ha tagit till sig vad de handikappade pekade på: ''Vi är en grupp som inte är så lyckligt lottad att det finns ett läkemedel som passar för vår sjukdom, så att vi bara behöver ta ett piller om dagen. Vi har sjukdomar som är så komplicerade att vi kanske behöver fyra, fem eller fler läkemedel flera gånger om dagen, vilket gör att det blir dyrbart för oss.'' Detta är en mindre grupp. 47 % av svenska folket köper inte några läkemedel alls -- eller med ett eller två recept per år. Här tycker jag att vi kan ha en höjning av grundbeloppet, för det innebär inte någon större kostnad för den gruppen. Men det är ju gruppen handikappade, och den grupp som lider av kroniska sjukdomar och måste medicinera hela livet, som drabbas. Bakom förslaget står en fokpartistisk minister, som har som huvudtema i politiken -- vilket är bra -- att man värnar om de handikappade och de svaga grupperna. Det har man väl hoppat över när det har gällt den här propositionen. Jag kan åtminstone inte utläsa att det har varit den normen som varit förhärskande när man har skrivit propositionen. Fru talman! Jag har redan framställt mitt yrkande.

Fru talman! Jag kommer nu inte att tala särskilt mycket om de frågor som avgörs i dag, för de är ju redan avgjorda, utan jag kommer att dra en del slutsatser av det som har inträffat -- och det som kan hända i framtiden -- inom vårt utskotts område. Men först skall jag med några ord beröra tandvården. När regeringen presenterade sitt budgetförslag i januari, blev vi tillfrågade av massmedia om det var något som vi inte kunde acceptera i budgeten. Det enda som vi då gick emot var höjningen av tandvårdstaxan, och det sätt på vilket sätt man skulle höja den. Socialdemokraterna svarade omedelbart att de skulle hjälpa regeringen med att genomföra höjningen, och vi ser i dag resultatet av Socialdemokraternas löfte, dvs. en höjd tandvårdstaxa. Endast Ny demokrati motsätter sig höjningen med 10 % i prisläget upp till 3 000 kr. Och varför gör vi det? Jo, vi tror att denna höjning inte innebär en besparing på sikt utan att det i stället blir en fördyring för samhället. talet, betalade patienterna 25 % för enklare åtgärder -- mot 70 % efter den nu aviserade höjningen. Patienterna kommer inte att gå till tandläkaren lika ofta som tidigare. Och vart tog allt tal om profylax vägen? Man skulle ju sänka kostnaderna för profylaxiska åtgärder, men i stället höjer man nu avgifterna för dessa åtgärder, eftersom de hamnar i prisläget upp till 3 000 kr. Vi är däremot inte emot den sänkta ersättningen för ädla metaller. Det är just vi som har föreslagit att ersättningen för guld skall minskas. Det finns nu oerhört mycket billigare likvärdiga material att tillgripa i de fall där guld hade varit önskvärt. Jag konstaterar med tillfredsställelse att Ny demokrati har blivit bönhört i denna fråga vad gäller metaller. Det har tagits upp i propositionen. Här kan man räkna med dynamiska effekter. Även patienten kan spara pengar när man byter ut guldet mot andra likvärdiga material. Det är en sak i propositionen i fråga om tandvården som jag inte tycker är så bra, nämligen dessa försök att ta bort tantiemet, prestationsersättningen, och införa något slags fast ersättning per individ. Det kommer att innebära att tandläkarens huvudsakliga uppgift blir att hålla patienterna borta från mottagningen. Hål som skulle behöva lagas blir inte behandlade, utan man väntar till nästa gång osv. Det är precis den motsatta vägen till den som vi vill att man skall gå. Jag skall senare ta upp parallellen inom sjukvården: det kommande husläkarförslaget. Först dock några ord om läkemedel. Jag kommer inte att diskutera för och nackdelar med generika. Det har man gjort ordentligt under senare tid i både massmedia och utskott osv. Det är märkligt att Socialdemokraterna försvarar läkemedelsbolagens intressen. Den svenska läkemedelsindustrins framtid hotas inte av införandet av generika. Jag kan försäkra att Ny demokrati, som är ett företagarvänligt parti, ser till läkemedelsindustrins bästa. Nyligen har jag starkt kämpat för den svenska läkemedelsindustrins intressen inom genteknikutredningen, men eftersom den inte är offentlig, går jag inte närmare in på vad jag där försökt åstadkomma. Jag vill bara konstatera att vi är positiva till den svenska läkemedelsindustrin. Jag är glad över de stora vinster som den levererar till aktieägarna. Sedan vill jag anlägga några allmänna synpunkter på arbetet inom socialförsäkringsområdet. I motsats till vad som var fallet när delpensionsfrågan var aktuell har regeringspartierna för första gången direkt förhandlat med Ny demokrati i socialförsäkringsutskottet. Och vad blev resultatet? Jo, lysande. Regeringen fick stöd för hela besparingsprogrammet vad beträffar läkemedel, och dessutom gick vi med på -- man kan säga att Ny demokrati och Folkpartiet var pådrivande -- en ytterligare besparing på ca 220 milj.kr. Så går det när man diskuterar med oss. Allt kan hända. Tänk om ni hade varit så kloka när delpensionerna var aktuella! Snart stundar ställningstagandet till karensdagar. Jag vill än en gång påpeka att Ny demokrati ej kommer att gå med på karensdagar. Däremot är vi villiga till långtgående kompromisser vad beträffar vårt besparingsförslag. Skulle regeringen inte lyssna på vad deras egna tidningar, som Expressen och Dagens Nyheter, anför på ledarplats? Dessa tidningar, som annars är ytterst negativa till Ny demokrati, tycker att vårt förslag i denna fråga är bra. Vi är även öppna för diskussioner om husläkarsystemet. Där anser vi att man måste öka antalet patienter som en läkare behandlar. Jag läste en artikel i Läkartidningen. Jag gjorde litet beräkningar, och det visade sig att i MediVården i 13 patienter per dag, om man räknar med att läkarna arbetar 46 veckor per år, vilket de sannolikt inte gör. I Hässelby vårdcentral, som är landstingsägd, har läkarna 11 patienter per dag, i Vällingby 11 och i Traneberg 9. Man borde utan minsta svårigheter kunna gå upp till 20 patienter per dag. En tandfyllning kostar ungefär 40-50 % mer inom folktandvården än vad den kostar hos en privattandläkare. Hur mycket kostar ett besök hos en privatpraktiserande doktor? Jo, det kostar i medeltal 250 kr. Denna siffra har doktor Brohult nyligen tagit fram och skrivit om bl.a. i Svenska Dagbladet. Därtill kommer patientavgift, som i regel rör sig om 100 kr. Alltså blir det totalt 350 kr. Vad kostar ett besök hos en distriktsläkare? Det är svårt att säga, eftersom det egentligen inte finns någon statistik. Men det rör sig om 1 000--1 500 kr. per besök. Den öppna polikliniska vården är ungefär tre gånger så dyr om den bedrivs i samhällets regi som i privat regi. Tandvården i samhällets regi är ungefär 50 % dyrare än den privata. Varför denna skillnad: tre gånger så dyr vad beträffar polikliniska besök inom sjukvården och 50 % dyrare vad gäller tandvården? Jo, tandläkarens lön är till en ganska betydande del avhängig av vad denne presterar på sin mottagning. Tandläkare har alltså tantiem, det togs inte bort. Skall vi införa ett husläkarsystem är det viktigt att man inför någon form av prestationsersättning. Där tycker jag att man skulle kunna gå upp till 40 %. Den expert som Folkpartiet har anlitat kan också tänka sig 40 % prestationsersättning. Då tror jag att vi kan komma överens även i denna fråga för att få en billig och effektiv sjukvård. Husläkarsystemet har en hel del fördelar men även nackdelar, i den form som det är presenterat nu. Jag yrkar bifall till vår reservation 3 i mom. 6 vad beträffar tandvården och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag håller med om det Doris Håvik sade. Däremot är jag inte övertygad om den argumentering som läkemedelsindustrin haft. Skräckmålningen att det blir katastrof för svensk läkemedelsexport tror jag inte på. Det är viktigt att påpeka att vi har starkt drivit på frågan om förlängda patienttider. Vi har gått så långt det går i nuvarande läge med hänsyn till de förhandlingar som pågår inom EES-avtalets ram.